Herr talman! I motionsparet I: 1250 och II: 1463 har ett antal centerpartister hemställt om att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om förnyad prövning av beslutet att höja mervärdeskatten till 17 procent med hänsyn till de inträffade stora levnadsfördyringarna på olika områden. Denna motion är inte föranledd av finansministerns skattepaket utan av en särskild händelse av väsentlig räckvidd, nämligen den av regeringen vidtagna extraordinära åtgärden att införa prisstopp, som i sin tur berodde på de starkt stigande levnadskostnaderna. Motionärerna anser sålunda att med anledning av det inträffade torde en omprövning av mervärdeskattens höjning på just de varor som för alla människor är oundgängligen nödvändiga, nämligen livsmedel, vara motiverad. Vi anser att en beskattning som denna drabbar högst ojämnt. Med tanke på de människor vilkas inkomst är av den storleksordningen att huvudparten måste användas för inköp av livsmedel och andra nödvändiga varor, är det felaktigt att ytterligare belasta deras hårt trängda ekonomi genom skattehöjning på dessa för livets uppehälle och nödtorft nödvändiga varor. Detta problem är av stor räckvidd, och därför var det olyckligt att motionen kom att behandlas samtidigt med skattepropositionen. Hela frågan kräver en mera ingående behandling än den som varit möjlig under den tid som stått till bevillningsutskottets förfogande vid behandlingen av skattepropositionen. Jag anser att vi inte kommer ifrån att bereda låginkomsttagarna möjlighet att köpa livets nödtorft utan betungande pålagor. Det problemet måste lösas på något sätt, och det är just vad som krävs 1 motionen. Herr talman! Med det anförda har jag velat förklara orsakssammanhanget när det gäller ifrågavarande motion och motivera varför jag inte ställer något yrkande.

Herr talman! Jag vill här bara beröra frågan om de ideella organisationerna. I motion II: 1503 har jag och några medmotionärer begärt att de kristna och i övrigt ideella organisationerna skall befrias helt från arbetsgivaravgift. Samtliga borgerliga ledamöter i bevillnings utskottet har sedan följt upp det kravet i reservationen 5. Vi har all anledning att slå vakt om offervilja och idealitet 1 vårt samhälle. Hur väl socialvård och annan samhällets omvårdnad än fungerar kommer det alltid att föreligga behov av kompletterande insatser. Samhällets insatser är för övrigt mycket ofta opersonliga och byråkratiskt inriktade, och efter den centralisering som sker i våra kommuner efter den 1 januari 1971 kommer den sannolikt att bli det ännu mera som en följd av kommunreformen. Trots att vi lever i ett välfärdssamhälle blir antalet medborgare som känner sig ensamma och övergivna allt fler. Den materiella välfärden — som för övrigt når långt ifrån alla — motsvaras inte av en tillfredsställande inre eller själslig välfärd. Därom vittnar de många självmorden och skilsmässorna — på sitt sätt även spritoch narkotikamissbruket — samt den mycket oroande brottslighetsutvecklingen, som gör att många människor, framför allt äldre, känner otrygghet i vårt samhälle. Många gamla vågar inte ens gå ut efter mörkrets inbrott och riskerar även mitt på dagen väskryckning eller direkt överfall. Samhället har i många avseenden misslyckats med att skapa både materiell och, framför allt, själslig eller inre trygghet. Vi kommer alltid att behöva ideella organisationer, som kompletterar samhällets omvårdnad och framför allt ger den medmänskliga kontakt och den personliga omvårdnad som alla är i behov av och längtar efter. Vad de kristna organisationerna angår finns det särskild anledning för samhället att vara tacksamt för den positiva fostran av ungdomen som sker i de organisationerna. Jag fick i går en färsk uppgift om brottslighetsutvecklingen. Den visar att t.o.m. augusti månad i år har ökningen av brott varit inte mindre än 16,9 procent jämfört med förra året. Det finns alltså en ytterligare ökad tendens i det avseendet, och det behövs verkligen kraftåtgärder för att komma till rätta med dem. Vi behöver t.ex. stärka polisens resurser ordentligt. Men vad som långsiktigt är särskilt angeläget är en god fostran till respekt för traditionella normer. Den kristna fostran som förmedlas genom kyrka och frikyrka är i allra högsta grad samhällsnyttig och bör därför stödjas på olika sätt. Det är ändå inte den ungdom, som har sin tillhörighet inom dessa organisationer och inte heller inom andra ideella sammanslutningar, vi har problem med i samhället. Vi har från oppositionen i annat sammanhang föreslagit att de ideella organisationerna skall stödjas genom avdragsrätt för gåvor. Socialdemokraterna har sagt nej till detta. Vi begär nu att de ideella organisationerna skall befrias från den dubbelbeskattning som arbetsgivaravgiften innebär för dem. De ekonomiska tillgångar som organisationerna har att arbeta med och som alltid är knappa består till huvuddelen av gåvor och offer, vilka enskilda avstår från av redan beskattade medel. Vi brukar på våra bänkar ganska ofta få förslag från regeringen till slutande av avtal med andra länder för att undvika dubbelbeskattning. är det inte mycket större anledning att undvika en sådan dubbelbeskattning, som det nu aktuella förslaget innebär, i vårt eget land? Socialdemokraterna vägrar emellertid också i detta fall att gå med på våra krav. Herr Brandt sade att han har viss förståelse för våra krav men att han inte kunde finna några former för sådana undantag. Andas inte herr Brandts yttrande något av den obotfärdiges förhinder? Är det inte viljan som fattas i detta sammanhang? Det kan väl inte vara rimligt att på något sätt jämföra de ideella organisationerna med företag, såsom skett under debatten. Organisationerna arbetar helt utan vinstsyfte. I ett allt hårdare ekonomiskt klimat får de allt större svårigheter att erhålla de medel de behöver för sin samhällsnyttiga verksamhet. Motiven dels för införandet av arbetsgivaravgiften, dels vid detta tillfälle för en höjning av denna till 2 procent har inte på något sätt relevans för de ideella organisationerna. Ett undantag har gjorts för rederinäringen, och det finns alltså redan nu ett sådant. Våra krav kan inte heller budgetmässigt ha någon som helst betydelse. Det torde röra sig om mellan 1 och 2 promille av de medel som sammantaget kommer in genom arbetsgivaravgiften. För organisationerna gäller det däremot kostnader som är mycket betungande. De blindas förening skulle t.ex. vid en höjning till 2 procent av arbetsgivaravgiften belastas med ungefär 200 000 kronor om året. Pingstförsamlingarna och Svenska missionsförbundet skulle belastas med cirka 400 000 kronor vardera. Det är fullständigt orimligt att lägga en sådan orättvis beskattning på idealitet och offervilja. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 5.

Herr talman! Bevillningsutskottet har i sitt betänkande över propositionen 156 helt följt regeringens förslag. Tyvärr har den långa raden av motioner inte på en enda punkt haft någon genomslagskraft. Det är ett gammalt och känt mönster att generella åtgärder slår blint och får verkningar på områden som snarare behöver stimuleras än dämpas. Komplicerade förhållanden löses inte med undantagslösa åtgärder. Från folkpartiet liksom från övriga oppositionspartier har framförts krav på större flexibilitet på vissa punkter. Motionärerna ifrågasätter inte behovet av stabiliserande åtgärder, som bl a. styr över resurser till exportindustrin och till den utlandskonkurrerande hemmamarknadsindustrin. Jag vill dock med anledning av förslaget om höjning av den allmänna arbetsgivaravgiften på två punkter kritisera bristen på flexibilitet i regeringens förslag, som understötts av majoriteten i bevillningsutskottet. Jag tänker då på arbetsgivarna inom stödområdet och kristna samfund och ideella organisationer. Herr Larsson i Umeå och herr Hedin har tidigare i debatten berört dessa frågor, och jag instämmer helt i vad de har anfört. Samfunden och de ideella organisationerna bedriver i huvudsak sin verksamhet på basis av frivilligt insamlade medel. Och det är inte de s.k. besuttnas pengar det rör sig om — medlen kommer främst från lågavlönade, pensionärer, studerande och människor inom medelinkomstklasserna. Dessutom tillhör arbetstagarna — predikanter och missionärer — de verkligt lågavlönade grupperna i vårt samhälle. Jag vill starkt betona att mot avgifter för arbetstagare enligt lagen om allmän försäkring finns det givetvis ingen som helst erinran att göra, men varje höjning av arbetsgivaravgiften försvårar föreningarnas ekonomiska situation. Från socialdemokratiskt håll — socialdemokraterna är för övrigt den kompakt nej-sägande gruppen — har man vid flera tidigare diskussioner i denna fråga vidgått att skäl talar för att avgiften skall avskaffas. För ett sådant undantag uttalar sig även bevillningsutskottet i sitt betänkande, men man ryggar tillbaka inför de påstådda svårigheterna att avgränsa en sådan här lättnad. Herr Brandt har fel när han säger att frikyrkorna förstår herr Strängs beskattning. Frikyrkorådets starka reaktion, herr Brandt, och uppvaktningen talar i klartext om hur bekymrad man är på frikyrkligt håll. Förr eller sena re måste den orättfärdiga beskattningen avskaffas. I fråga om missionen kan man tala om en form av export, om man förstår det i rätt bemärkelse. Det är en export av social och andlig hjälp. Den ger inte utbyte i höjd valutareserv, men det står i Guds ord: »>Sänd ditt bröd över vattnet; i tidens längd får du det tillbaka.> Och vad vårt land genom missionens arbete har fått tillbaka i goodwill och mycket annat går inte att mäta i pengar. I en motion av mig själv och herr Stridsman hemställes att förslaget om höjning av den allmänna arbetsgivaravgiften avslås i vad avser arbetsgivare inom av regering och riksdag fastställda stödområden. Ett fullständigt avskaffande vore givetvis det bästa alternativet, men även här kommer motståndet mot selektiva åtgärder in. Inom det berörda området föreligger inget skäl att dämpa behovet av arbetskraft — det finns ett aktut behov av att med alla praktiska medel stoppa den utflyttning av personer i arbetsför ålder som sker. Här kan man peka på en klar och uttalad brist på logik i herr Strängs resonemang. Främst drabbar åtgärderna små och medelstora företag liksom de mindre jordbruken. För dessa grupper av arbetsgivare är den redan hårda kreditåtstramningen många gånger ett hot mot deras existens, och den åtstramning i finanspolitiken som föreslås gör läget ännu mer ansträngt. Även härvidlag vill jag beröra herr Brandts inlägg. Han poängterar det orättvisa i att storföretagen i norr får för stora lättnader och att småföretag i söder skulle missgynnas, om arbetsgivaravgiftens höjning inte skulle gälla för stödområdena. Genom att invertera frågan försöker han här komma ifrån sanningen. Det är att märka att den största delen av småföretagen finns just inom stödområdet och utgör således en betydande faktor som skapare av arbetstillfällen. De är dessutom mer arbetsintensiva och mindre kapitalintensiva än de stora företagen. Skäl talar starkt för att en selektion av arbetsgivaravgiften med hänsyn till geografisk belägenhet vore ett mycket bra komplement i den förda regionalpolitiken. I dagarna har regeringen på riksdagens bord lagt två propositioner, vilka i sin omfattning främst kommer att beröra sysselsättningen inom stödområdet. Den ena propositionen avser inrättande av ett lokaliseringsråd, och i den andra föreslås befogenheter för en kommun att under vissa förutsättningar driva affärsverksamhet i syfte att bereda arbete åt handikappade inom kommunen. Propositionerna får ses som integrerade delar i regionalpolitiken, och det behövs inte mycket fantasi och inte mycket vilja heller för att kunna lägga samma synpunkter på arbetsgivaravgiften för arbetsgivare inom samma områden. Alla generella åtgärder till trots till främjande av företagsamhet inom stödområdet blir klimatet för de små och medelstora företagen allt kärvare så länge reglerna saknar undantag. Förmånerna går ofta förbi dessa företagstyper, men åtstramningarna drabbar dem ofelbart. Att driva ett litet företag i restriktions-Sverige är inte lätt i dag. Herr talman! Med det anförda har jag velat understryka vikten av att de motioner som väckts i fråga om den allmänna arbetsgivaravgiften vinner riksdagens bifall, och jag ber att få yrka bifall till samtliga reservationer som undertecknats av representanter för folkpartiet.

Herr talman! Jag har lyssnat till denna debatt och kunnat konstatera att man i utskottet i allt väsentligt blivit överens om det förslag som föreligger, om jag då bortser från ytterlighetspartierna, moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Detta innebär att det förslag som ligger på bordet kommer att genomföras, och det är med anledning därav som jag vill erinra om vad brännoljeskatten kommer att innebära för åkerinäringen. Under den senaste tiden har vi redan fått betydande prishöjningar, vilka på olika sätt slagit åkerinäringen ganska hårt. För dagen kan man notera kostnadsökningar på upp till 14 procent och som man inte haft någon möjlighet att kompensera sig för — även om vi legat i startgroparna för att göra framställningar om taxejusteringar. Om man därtill lägger den nu föreslagna höjningen, kommer man fram till betydande belopp. Det finns självfallet inga möjligheter att samtliga åkare i detta land kan klara en sådan påfrestning. Jag ser detta från utgångspunkten att vi för närvarande har ett allmänt prisstopp. Jag vill, herr talman, redan nu uttrycka den förhoppningen att de myndigheter som kommer att behandla de olika framställningar som kan göras från åkarnas organisationer om dispens från prisstoppet också skall ha förståelse för deras situation och bevilja en sådan begäran. I annat fall drabbas denna verksamhet av alltför besvärliga följder av de ökade pålagorna. Låt mig, herr talman, till sist säga att jag har gjort den reflexionen att om denna kammare skulle följa alla de förslag som väckts, skulle vi sannolikt inte få in ett enda öre genom de åtgärder som regeringen har föreslagit. Önskemål från det ena eller andra hållet har spritts över strängt talet alla punkter i det förslag som ligger på bordet. Med hänsyn till de problem som föreligger på det ekonomiska området får vi väl ändå anse det naturligt att nu komma överens — i varje fall i princip — om att ge regeringen vad den har begärt. Jag skulle givetvis inte ha haft något emot en enighet om att de pengar, som tas ut genom höjningen av skatten på motorfordonsbränsle, skulle destineras till allmänna vägändamål. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning är emellertid inte heller detta möjligt. Med detta, herr talman, har jag framfört vad jag i detta skede av debatten velat säga i föreliggande ärende.

Herr talman! I anslutning till behandlingen av propositionen 119 och min motion 1427 vill jag uppehålla mig något vid frågan om lotsoch fyrväsendets organisation, huvudsakligen i den mån denna berör mitt eget län. Sjöfartsverket har räknat med att en sammanläggning under de närmaste åren skall göras av lotsplatserna i Hudiksvall, Söderhamn och Gävle. Denna koncentration skulle innebära en betydande försämring av servicen för Häl singland, som då skulle bli utan lotsplats. Hela den långa kuststräckan utefter Hälsingland skulle då bli utan lotspassning. Koncentrationen kan komma att innebära väntetider för fartygen liksom också deviationer, vilket innebär förlängning av de distanser som fartygen måste gå och därmed ökade kostnader. Som Sveriges redareförening framhållit i sitt remissyttrande för en deviation också med sig att lotsen tvingas följa med fartyget längre eller kortare distans utan att lotsa. Om lotsningen skall vara meningsfull och kunna utföras på ett från säkerhetssynpunkt betryggande sätt är det främsta kravet att lotsen känner farvattnen, vilket kan bli svårare för honom vid alltför kraftiga utvidgningar av lotsområdena. Om lotsområdet är mycket stort kan lotsen knappast ha den behövliga kännedomen om farvattnen i hela området. Sveriges fartygsbefälsförening pekar också i sitt remissyttrande på de allvarliga risker som följer med att fartygen i vissa fall kommer att tvingas in nära land för att hämta lots. Detta är frågor som ur sjösäkerhetssynpunkt är mycket viktiga att beakta. Lotsoch fyrväsendet spelar en betydelsefull roll när det gäller sjöräddning och kustövervakning. Sjösäkerheten får inte åsidosättas. Anspråken måste ställas högt när det gäller säkerhet för fartyg, besättning och last. Det har från flera håll uttryckts farhågor för att en fortsatt rationalisering skulle försämra effektiviteten inom sjöräddningen och kustövervakningen. Departementschefen säger dock i propositionen att han är medveten om de problem som en fortsatt rationalisering kan föra med sig. Enligt vad utskottet skriver kommer nu en sakkunnig att tillkallas för att se över sjöräddningens och kustövervakningens verksamhetsformer, och jag förutsätter att denna översyn kommer att skapa garantier för sjösäkerheten. I detta sammanhang måste man givetvis också beakta sjösäkerhetskravet för fritidsbåtarna, som ju ökar mycket snabbt i antal. Det är angeläget att nuvarande inomskärsleder bibehålles liksom även att nya leder för fritidstrafik kommer till stånd, bl.a. från säkerhetssynpunkt och för att avlasta leder där yrkessjöfarten går fram. En av de utredningar som ligger till grund för propositionen har som sin ståndpunkt angivit att efterfrågan på lotsningstjänst i princip bör vara avgörande för lotsorganisationens uppbyggnad. Det är en princip som jag kan ansluta mig till efter den modifiering som gjorts av departementschefen och utskottet. Departementschefen uttalar i propositionen att servicenivån primärt skall anpassas till efterfrågan med beaktande av säkerhetskrav och internationella överenskommelser. Utskottet anför som sin mening att det är nödvändigt att organisationsfrågorna inte bedöms enbart ur företagsekonomisk synvinkel utan också från lokaliseringssynpunkter och ur allmänt samhällsekonomiska aspekter. Departementschefen framhåller också att det är naturligt att en koncentration av lotsningsverksamheten sker till de kustavsnitt och hamnar, som alltjämt är av betydelse för sjöfarten. Detta uttalande bedömer jag som positivt för mina regionala intressen när det gäller lotsorganisationen, eftersom både Hudiksvalls och Söderhamns hamnar är av betydelse för sjöfarten och för landskapets näringsliv. Departementschefen framhåller vidare att planerade indragningar och sammanläggningar av lotsuppassningsställena kommer att underställas Kungl. Maj:t, vilket hälsas med tillfredsställelse. Allt detta ger mig anledning att känna större tillförsikt nu än tidigare när det gäller ”Yotsorganisationen för Hälsinglands kuststräcka. Låt mig bara till sist för säkerhets skull helt kort understryka nödvändigheten av en bevarad lotsservice för det av mig berörda speciella området från näringspolitisk och lokaliseringspolitisk synpunkt liksom med hänsyn till beredskapsaspekterna. Hudiksvall är skeppningshamn för bl.a. Iggesunds bruks industrier i Iggesund, Hudiksvall, Strömsbruk och Stocka. Iggesunds bruk har vidare börjat arbeta efter nya tankelinjer när det gäller skeppning och distribution. Man avser att arbeta med små lager och att ha en kontinuerlig skeppning året runt. Detta ställer krav på en ändamålsenlig betjäning från hamnar och lotsar. Andra industrier i detta område är Forsså bruk och Skogsägarnas sågverk. Det skeppas även betydande kvantiteter olja över Hudiksvall. Lotsplatsen i Söderhamn har på motsvarande sätt grundläggande betydelse för näringslivet i södra Hälsingland. Där ligger Bergvik och Ala, med en årlig produktion av 400 000 ton cellulosa, trävaror, wallboard, plywood m.m., och Vallviks fabriker, vilkas årsproduktion av journalpapper beräknas till 250 000 ton. Söderhamn har dessutom mycket fördelaktiga isförhållanden, vilka ej sällan medger att sjöfarten kan uppehållas trots att sjöfarten på Gävle är stängd. Jag har inget yrkande utan vill efter departementschefens uttalande i propositionen och efter utskottets behandling av denna endast förklara att jag känner en motiverad tillförsikt inför lösningen av Hälsinglands framtida lotsorganisation.

Herr talman! Jag har ett behov av att uttala min uppskattning av att statsrådet inte helt fölit förslagen i lotsorganisationsutredningens betänkande och av att han i övrigt så välvilligt lyssnat till alla de uppvaktningar som gjorts och tagit del av de alternativ som där vid framförts. Jag vill dessutom uttala min uppskattning av det sätt på vilket statsutskottet har behandlat denna fråga. Jag är tacksam för att utskottet så markerat tagit avstånd från många av förslagen i lotsorganisationsutredningens betänkande och pekat på de sidor som man kanske icke tog hänsyn till i början av ärendets gång. Det är också en annan reflexion som jag gör i detta sammanhang. Det sägs ofta att opposition lönar sig inte. Jag tycker emellertid att man just i detta ärende verkligen kan tala om att opposition lönar sig. Här har dels de berörda yrkeskårerna, dels de berörda människorna ute i skärgården reagerat, och samtliga partier har deltagit i försöken att också framföra andra förslag än de som presenterades av lotsorganisationsutredningen. Jag har ytterligare en kommentar att göra; den är kanske den mest allvarliga och gäller det som man torde böra tänka mest på i fortsättningen. Vi tycker i dag att det är så självklart att när det skall bli en förändring på en arbetsplats — en omorganisation eller en ombyggnad — bör de berörda få information. Så sker väl ännu inte på alla arbetsplatser, men vi strävar i dag alla ute i arbetslivet efter att försöka åstadkomma detta. När det gällt lotsorganisationsförändringarna har det emellertid inte alls fungerat på detta sätt. Det ryktades ju för några år sedan att den och den lotsstationen skulle dras in, och det måste ha varit mycket obehagligt för de berörda människorna att enbart få del av sådana rykten.

Jag ifrågasätter om inte detta t.o.m. så småningom måste skrivas in i de direktiv som regeringen utfärdar till utredningar av detta slag. Min sista kommentar gäller en punkt där jag måhända inte är så nöjd med statsutskottets utlåtande, även om jag har förståelse för utskottets sätt att behandla frågan. Kommentaren får väl mera karaktären av en vädjan till kommunikationsministern. Det gäller den eventuella indragningen av Dalarö lotsstation. Utskottet har avstått från att yttra sig om indragningarna. Den frågan skall underställas Kungl. Maj:ts prövning, och jag tror att det är en bättre ordning än att sjöfartsverket självt gör indragningar eller genomför andra ändringar. Jag vädjar emellertid till statsrådet att ta hänsyn till de argument som har framförts beträffande Dalarö lotsstation och som finns med i riksdagshandlingarna. Jag skall inte gå in i detaljer utan vill endast understryka vad statsutskottet har skrivit på s. 5 i utlåtandet nr 143: »I samband härmed måste — — — beaktas att i lotsoch fyrväsendets arbetsuppgifter förutom lotsning ingår underhåll av fyrar, utsättning, intagning och underhåll m.m. av bojar och prickar etc. Lotsoch fyrväsendet ingår också tillsammans med en rad andra organ i den statliga sjöräddningsverksamheten och havsövervakningen.» Utskottet skriver vidare — vilket jag sätter stort värde på — att organisationsfrågorna icke får bedömas enbart ur företagsekonomiska synpunkter. Jag vill alltså uttala den förhoppningen att man i departementet tar särskild hänsyn till vad statsutskottet här skriver när man tar ställning till de olika förslagen till indragningar och alldeles särskilt när det gäller Dalarö.

Herr talman! Lotsoch fyrväsendet uppfyller servicefunktioner för sjöfarten för att främja trafiksäkerheten på våra sjövägar. Lotsning är ett sätt att i inlopp, farleder och hamnar säkert kunna framföra fartyg då allmänna navigeringsoch manövermetoder inte längre är säkerhetsmässigt tillämpliga. En allsidig kännedom om olika fartygs manöveregenskaper kombinerad med lokalkännedom i sakkunnigt lagda och trafikreglerade farleder möjliggör ett säkert framförande. Den bestämmelse för lotsning som hittills gällt har endast inneburit en plikt att erlägga avgift för lotsning vid vissa tillfällen antingen lots har anlitats eller inte. Detta förhållande har inte ur sjösäkerhetssynpunkt varit tillfredsställande. Enligt propositionen 119 infördes nu lotsfrihet i princip, men en straffsanktionerad lotsplikt införs för fartyg, dock ej för mindre sådana, med farlig last och för fartyg i allmänhet i trängre farvatten. I motion 1422 i denna kammare har jag närmare exemplifierat betingelser för lotsplikt som skärper kraven, och utskottet har i sitt utlåtande förutsatt att miljöoch säkerhetsaspekterna här tillmäts en mycket stor betydelse vid avgränsningen av lotsplikten. Utskottet har även ansett att det behov av trafikreglerande åtgärder som nämnts i motionen bör uppmärksammas. I motionen har också föreslagits att lotspersonalen får ett reellt och vidgat inflytande över förebyggande, trafikreglerande planering och åtgärder, och utskottet anser att de i motionen angivna formerna för att på detta arbetsområde bereda utrymme för personalens sakkunskap och medinflytande bör uppmärksammas. Herr talman! Med denna positiva skrivning på de punkter som rör det väsentliga i min motion kan jag instämma i utskottets hemställan.

Herr talman! I anslutning till propositionen 119 har jag i en motion föreslagit skärpta säkerhetsbestämmelser för sjöfarten i Mälaren. Jag föreslår att det skall införas ett allmänt lotstvång för fartyg med farlig last oavsett storleken på dessa fartyg. Motiveringen för mitt yrkande är att Mälaren är sötvattentäkt för alla de befolkningsrika kommuner som är belägna omkring sjön. Även om en del av dessa kommuner har en naturlig grundvattentäkt, tvingas kommunerna nu i allt större utsträckning att också bygga ytvattenverk för att ta dricksvatten från Mälaren. Till bilden hör också att naturvårdsverket har ålagt kommunerna mycket stränga förpliktelser i fråga om att bygga reningsverk. Detta är alldeles riktigt, och det är då konsekvent att i anslutning till nu föreliggande ärende också kräva allmän lotsplikt i Mälaren och inte enbart i Södertälje kanal som propositionen gör. Om man studerar sjöfarten i Mälaren litet närmare, kan man redan i dag konstatera att en av hamnarna i genomsnitt har tre stycken oljelastade tankfartyg per dag året runt. Andra hamnar i Mälaren har ett något mindre genomsnitt. Utöver de oljelastade fartygen förekommer många fartyg lastade med fosfatämnen, syror och andra farliga ämnen. En rad missöden i sjöfarten på Mälaren har också inträffat, och i samband därmed har konstaterats att fartyg saknat såväl lots som radio. De har heller icke stannat vid olyckstillfällena utan bara fortsatt sin färd. Man kan faktiskt i detta sammanhang undra om människorna omkring Mälaren är medvetna om hur allvarligt hotat deras dricksvatten är varje dag året runt. I sitt utlåtande ställer utskottet upp vissa förutsättningar: »Det förutsätts slutligen att i samband med Kungl. Maj:ts meddelande av bestämmelser rörande lotsplikten och med ledning av lotsorganisationsutredningens synpunkter härvidlag — avgränsningen av lotsplikten med avseende å fartygs storlek m.m. närmare klarläggs. Utskottet finner det angeläget att så sker samt förutsätter att vid avgränsningen miljö och säkerhetsaspekterna tillmäts stor betydelse.» Det är en positiv skrivning, men i allmänna ordalag. Den hade enligt min mening kunnat vara än mer preciserad. Jag avstår i dag från att yrka bifall till min motion och avvaktar i stället utvecklingen med intresse i hopp om att statsutskottets förslag skall visa sig vara till fyllest när detaljföreskrifter senare meddelas. Skulle utvecklingen visa att det icke är tillräckligt med vad utskottet skrivit, ber jag att få återkomma med motion till kommande år.

Herr talman! Det är mycket genomgripande förändringar i lotsväsendet som föreslås i den proposition som vi nu behandlar. Likaså är det fråga om ett helt nytt system för sjöfartsavgifterna. Propositionen bygger på två utredningar, lotsorganisationsutredningen och sjöfartsutredningen. Vi kan genast slå fast att hade Kungl. Maj:t i sina förslag följt dessa två utredningar, hade vi i dag inte haft ett enhälligt statsutskott; utredningsresultaten blev ju föremål för mycket skarpa invändningar. Nu har departementschefen frångått utredningarna på några väsentliga punkter. Bl.a. har han inte anslutit sig till den modell för ytterligare rationaliseringar och indragningar av lotsplatser och lotsuppassningsställen som lotsorganisationsutredningen förordat utan har påpekat att förändringar av lotsorganisationen kräver ingående och allsidiga överväganden och därför bör underställas Kungl. Maj:ts prövning. Vidare har departementschefen i fråga om sjöfartsavgifterna tagit hänsyn till de regionalpolitiska synpunkterna, och han har slopat idén att införa isbrytaravgifter, vilket utredningen hade föreslagit. Dessutom har han frångått tanken på att man i princip skulle ha full kostnadstäckning för varje geografiskt område, vilket ju hade gått stick i stäv mot de regionalpolitiska målsättningar som vi har här i riksdagen. Att det också sedan propositionen framlagts finns mycket divergerande uppfattningar i frågan framgår emellertid av det faktum att ganska många motioner har väckts. Utskottet har trots detta kommit fram till ett enhälligt utlåtande, och ännu har ingen yrkat bifall till någon av motionerna. Det tyder väl på att utskottet har funnit en väg att tillgodose de mycket bärande argument som förs fram i åtskilliga motioner. Statsutskottets fjärde avdelning har ägnat denna fråga en mycket noggrann behandling. Vi har besökt flera lotsplatser runt kusterna och haft ingående samtal med lotspersonalen, och vi har i avdelningen hört representanter såväl för redare som för de anställda. I propositionen föreslås inte några detaljföreskrifter — det har påpekats av de tidigare talarna i debatten — utan dras endast upp allmänna riktlinjer. Väldigt mycket beror naturligtvis på hur riktlinjerna kommer att tillämpas av sjöfartsverket respektive Kungl. Maj:t. När nu kommunikationsministern har velat bereda riksdagen tillfälle att yttra sig över riktlinjerna, har statsutskottet velat utnyttja det tillfället. I vårt utlåtande har vi därför anfört en hel del synpunkter på dessa riktlinjer som vi anser bör vara vägledande vid tillämpningen av dem. Jag skall, herr talman, inte gå in på allt vad statsutskottet har skrivit i sitt utlåtande; jag skall bara ta upp några synpunkter som också ansluter sig till de motioner som har väckts i frågan. Vi har pekat på att när man skall ta upp frågan om rationalisering av lots väsendet — om den och den lotsplatsen eller det och det lotsuppassningsstället skall dras in — bör man inte bara ta hänsyn till själva lotsfunktionen. I lotsarnas arbete ingår nämligen mycket annat: underhåll av fyrar samt utsättning, intagning och underhåll av bojar och prickar. Lotsoch fyrväsen det ingår också tillsammans med en rad andra organ i den statliga sjöräddningsverksamheten och i havsövervakningen. Man bör därför inte fatta beslut om lotsplatser och lotsorganisation innan man har en samlad bild av den verksamhet som bedrivs runt våra kuster när det gäller lotsning, sjöräddning och havsövervakning. Vi har också noterat att en utredning beträffande sjöräddning kommer att tillsättas, och vi förutsätter därför att hänsyn tas till denna då ställning skall tas till frågan om rationalisering av lotsväsendet. Här har diskuterats, herr talman, frågan om lotstvång och lotsfrihet. Det lotstvång som tidigare fanns var egentligen formellt: det var ett tvång att under vissa förhållanden betala avgifter för lotsning även om lots inte anlitades. Därför kunde ett fartyg undvika att ta lots även om det fanns lotsplikt. Det enda man behövde göra var att betala lotsavgift; några andra sanktioner fanns inte. Nu har man lämnat detta mer formella lotstvång och i princip infört allmän lotsfrihet. Men det finns den mycket betydande reservationen att man kan påbjuda lots i svårnavigabla farvatten och för fartyg med farlig eller smutsande last. I de fallen blir det en ovillkorlig lotsplikt.

Utskottet vill understryka att när denna avgränsning skall göras är det nödvändigt att miljöoch säkerhetsaspekterna tillmäts stor betydelse.

I fråga om Mälaren har utskottet den uppfattningen, att sjöfartsverket bör följa utvecklingen mycket noga. Det finns möjligheter att med hjälp av rapportsystem och annat följa de fartyg som på grund av nuvarande bestämmelser inte behöver anlita lots och inte heller gör det. Det gäller det mindre tonnaget.

Detta krav. står inte bara i överensstämmelse med vår allmänna strävan till fördjupad företagsdemokrati, utan vi är också förvissade om att det hos den aktiva lotspersonalen finns betydande sakkunskap som bör tas till vara i sådana sammanhang. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Affärsverksutredningen, som hade att gå igenom de problem som sammanhänger med alla de statliga företag som numera finns, lade fram sitt betänkande år 1968. Utredningen framhöll bl.a. att det ur effektivitetssynpunkt och konkurrenssynpunkt var viktigt att de statliga företagen fick en smidigare organisation än för närvarande. Utredningen föreslog bl.a. att affärsverken själva skulle få rätt att bilda aktiebolag. Affärsverksutredningens förslag ligger sedan ett par år tillbaka för övervägande hos Kungl. Maj:t, som grubblar över hur detta skall tillämpas. Redan 1966 begärde statens järnvägar hos Kungl. Maj:t att få bedriva resebyråverksamheten i aktiebolagsform. Man anförde en hel del skäl, som jag inte skall trötta med att upprepa. Denna anhållan fick man avslag på. Utskottsmajoriteten och reservanterna har gjort olika bedömningar. Vi är på bägge sidor fullt på det klara med att det finns starka skäl som talar för en omvandling av resebyråverksamheten till aktiebolag. Men utskottets majoritet vill vänta och pröva alla dessa frågor i ett sammanhang. Minoriteten däremot anser att statens järnvägars resebyråverksamhet liksom all annan resebyråverksamhet har en sådan karaktär att den måste kunna bedrivas under syn nerligen fria former och att man därför redan nu, utan att avvakta att alla de andra företagens ställning prövas, skulle kunna bryta ut denna resebyråverksamhet och besluta om en framställning till Kungl. Maj:t angående en utredning i enlighet med motionärernas yrkande. Det är alldeles klart att en resebyrås möjligheter att över huvud taget agera — såvida man inte tillskapar en monopolsituation — helt och hållet hänger på smidigheten, snabbheten, flexibiliteten, uppfinningsrikedomen och fantasirikedomen hos dem som driver verksamheten. Det passar ganska illa att driva en sådan verksamhet i de mera stela former som nu måste användas. Om statens järnvägars resebyrå skall kunna: hävda sig i den mycket hårda konkurrens som råder på detta område är det mycket viktigt att man beslutar om omvandling till aktiebolag av resebyrån redan nu. Jag tror inte man har någon anledning att vänta; det är så uppenbart att just ett sådant här företag måste beredas fria arbetsmöjligheter att lösningen knappast kan bli någon annan. Med hänsyn till detta tycker jag att tiden är inne att indirekt bifalla den framställning som gjordes 1966 av statens järnvägar och att biträda motionärernas förslag. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman!
Herr talman! Moderata samlingspartiets ledamöter av bevillningsutskottet har till betänkandet nr 48 fogat två reservationer, som jag här vill något närmare kommentera. Jag börjar med reservationen 1. Vi har i vårt land sedan gammalt relativt förmånliga regler som gäller beskattning av livsförsäkringar. Sedan 1951 indelas livförsäkringarna i beskattningshänseende dels i pensionsförsäkringar, dels i kapitalförsäkringar. För premie till pensionsförsäkring medges avdrag vid inkomsttaxeringen, och sedan försäkringsbeloppet börjat utgå upptas detta vid inkomsttaxeringen.
Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Vid kapitalförsäkring medges däremot inte avdrag för premie utom med vissa schablonbelopp, och till följd härav upptas, såsom praxis är på beskattningsområdet, inte heller utfallande försäkringsbelopp som inkomst. Det har i allmänhet ansetts önskvärt från såväl samhällets som den enskildes synpunkt att medborgarna skaffar sig ett gott försäkringsskydd. Visserligen har under senare år den allmänna försäkringen utbyggts och förbättrats, men trots detta föreligger fortfarande behov av kompletterande försäkringsskydd, t.ex. möjlighet att trygga försörjningen av sjuka eller invalidiserade anhöriga. Även i andra fall finns det behov av detta.
Vad nu sagts om försäkringstagaren skall äga motsvarande tillämpning i fråga om den som vid försäkringstagarens död eller eljest efter denne erhållit förfoganderätten till försäkringen.»; De relativt förmånliga regler, som gäller i fråga om beskattningen av livförsäkringar, har sin grund i att det av sociala skäl ansetts önskvärt att medborgarna skaffar sig ett gott försäkringsskydd.
Det kan för den enskilde vara av värde att kunna trygga sina försörjningsmöjligheter inför förhållanden som han vet kommer att inträda vid viss ålder och inte minst att ha tillgång till medel vid oförutsedda händelser som under livets gång åtminstone i viss utsträckning inträffar för de allra flesta människor.
Den omständigheten att under senare år den allmänna försäk: ringen successivt utbyggts och förbättrats bör enligt utskottets mening föranleda att gällande bestämmelser, vilka i sin nuvarande utformning främst gynnar försäkringstagare, för vilka behovet av försäkringsskydd är minst, och vilka erbjuder vissa möjligheter till skatteflykt, blir föremål för en översyn.
Detta gäller särskilt i vår tid, då förändringar på olika områden sker så oerhört snabbt. I dessa sammanhang bör man inte heller bortse från det ganska omfattande enskilda sparande som äger rum i form av försäkringar.
Chefen för finansdepartementet har i prop. 1969:162 uttalat att frågan om beskattningen av P-försäkring, som meddelas i här i landet bedriven försäkringsrörelse, bör bli föremål för ytterligare överväganden. Någon utreds ning härom har ännu inte tillsatts.
Med hänsyn till att hushållssparandet under senare år har minskat starkt har den sparform som försäkringar utgör fått ökad betydelse för både den försäkrade och samhället i dess helhet.
Av vad ovan anförts framgår att utskottet för sin del anser att nuvarande regler för beskattning av frivilliga försäkringar bör bli föremål för omprövning. Utskottet förordar därför att en utredning tillsätts med uppgift att överse bestämmelserna om beskattningen av såväl P som K-försäkringar. Med det anförda anser utskottet sig ha besvarat motionerna I: 17 och II: 20 samt I: 219 och II: 258. »De irelativt förmånliga regler, som gäller i fråga om beskattningen av livförsäkringar, har sin grund i att det av sociala skäl ansetts önskvärt att medborgarna skaffar sig ett gott försäkringsskydd.
Däremot finner vi det angeläget att bestämmelserna i fråga om försäkringsbeskattningen är så utformade att de inte kan användas i syfte att uppnå icke avsedda fördelar vid beskattningen. Vi anser därför, att en utredning bör ske i fråga om beskattningen i syfte att åstadkomma regler till förhindrande av skatteflykt i ordets egentliga mening.
Den omständigheten att under senare år den allmänna försäkringen successivt utbyggts och förbättrats har i och för sig inte minskat behovet av ' kompletterande försäkringsskydd. Utskottet vill här endast peka på angelägenheten av att genom försäkringar trygga försörjningen av sjuka eller invalidiserade anhöriga. Man kan i sammanhanget inte heller helt bortse från det inte obetydliga enskilda sparande som sker i form av försäkringar till fördel inte endast för den försäkrade och hans familj utan också för samhället i sin helhet. På grund av det minskade banksparandet har försäkringssparandet fått en ökad samhällsekonomisk betydelse.
Herr talman! Jag ber att med denna korta motivering få yrka bifall till reservationen 1. I reservationen 2 aktualiserar vi ett annat försäkringsspörsmål. Enligt gällande bestämmelser om pension måste en pension för att räknas som ålderspension antingen vara livsvarig eller utgå under minst fem år eller — i fråga om pension som upphör tidigast när den försäkrade fyller 63 år — under minst ett och ett halvt år.
Mot bakgrunden härav och med hänsyn till att försäkringsanstalternas beskattning nyligen varit föremål för reformering finns det enligt utskottets uppfattning inte anledning att för närvarande överväga ändringar i fråga om den nuvarande rätten till avdrag för försäkringspremier eller beskattningen av utfallande pensionsbelopp.
Dessa bestämmelser har visat sig medföra olägenheter för anställda som kvarstår någon tid i tjänsten efter uppnådd pensionålder, vanligen 65 år, och har sin försäkring ordnad enligt vad som vanligen kallas ITP-systemet, som är ett system som avser att utfylla pensionen inom tjänstepensionssystemet.
Däremot är det, som ovan framhållits, angeläget att bestämmelserna rörande försäkringsbeskattningen är så utformade att de inte kan användas i syfte att uppnå icke avsedda fördelar vid beskattningen.
Då de nu gällande bestämmelserna kan leda till att nämnda försäkring förlorar sin karaktär av pensionsförsäkring i kommunalskattelagens mening, vill vi förorda en utredning som syftar till utvidgning av det skatterättsliga pensionsbegreppet i just de fall som vi här har aktualiserat. Herr talman!
Utskottet förordar därför att en utredning tillsätts med uppgift att överse bestämmelserna om beskattningen av P och K-försäkringar i syfte att förhindra möjligheter till skatteflykt. Med det anförda anser utskottet sig ha besvarat motionerna 1: 17 och II: 20 samt I: 219 och II: 258.»>;
Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Eftersom moderaternas reservation nr 1, som herr Enarsson har yrkat bifall till, helt riktar udden mot en motion som jag har varit med om att lägga fram, skulle jag vilja göra några kommentarer. Vi har fått en nästan explosionsartad utveckling av de stora pensionsoch kapitalförsäkringarna under de senaste åren. Enbart mellan 1964 och 1967 blev det en fördubbling av andelen för de stora kapitalförsäkringarna på över 100 000 kronor. De stora s.k. D-försäkringarna ökade under den tiden sin andel av det totala antalet från 4 procent till närmare 10 procent, och efter 1967 har denna snabba utveckling fortsatt. Vi vet att det varje år görs nyteckningar av flera hundra kapitalförsäkringar på belopp över en halv miljon kronor. Det är alltså inget påfund från motionärernas sida när det sägs att beskattningsreglerna främst gynnar de högre inkomsttagarna. Dessa är själva medvetna om det, och de visar det i handling genom att teckna sådana försäkringar i allt större utsträckning.

Om man i den moderata reservationen hade sagt, att man inte är så förskräckligt intresserad av ekonomisk jämlikhet, hade det åtminstone blivit klara linjer. Men nu för man en argumentering, som innebär en ren undanmanöver. Man talar om att trygga försörjningen av sjuka och invalidiserade. Det finns ingen som helst motsättning mellan vårt krav på ekonomisk jämlikhet och kravet på trygghet för sjuka och invalidiserade människor. Tvärtom är det två saker som går hand i hand; den ekonomiska jämlikheten innebär bland annat att man måste trygga försörjningen för sjuka och invalidiserade. De moderata konstaterar vidare, att det förekommer ett försäkringssparande, som är betydelsefullt inom det totala enskilda sparandet. Det är i och för sig riktigt. Men jag förstår egentligen inte på vad sätt den saken hör hemma i dessa sammanhang. Hur mycket tror herr Enarsson är nysparande, när man tecknar en engångsförsäkring på en halv miljon eller tre fjärdedels miljon kronor? Vidare säger de moderata, att man inte skall överväga en ändring av avdragsmöjligheterna för den enskilde eller beskattningen av utfallande belopp av den anledningen att försäkringsanstalternas beskattning ganska nyligen har varit föremål för översyn. Men den översynen löste ju inte de problem som vi har aktualiserat här, och den tog inte heller sikte på att göra det. Vidare säger de moderata, att de inte vill motsätta sig en utredning för att förhindra möjligheter till skatteflykt. Men är det inte en form av skatteflykt att placera pengar i sådana här försäkringar, då man inte leds av en önskan om försäkringsskydd, utan motivet är att beskattningsreglerna ger en förmånlig kapitalplacering? Kan man verkligen i en sådan här skatteflyktsutredning bortse från avdragsrätten och beskattningsreglerna för de utfallande beloppen som de moderata vill göra? Vad är det egentligen man vinner med att hindra utredningen från att diskutera också dessa saker? Hade det inte, herr Enarsson, varit riktigare, om ni hade sagt rent ut, att ni tycker att det kanske inte är så viktigt för den enskilde individen att känna, att man uppnår en ekonomisk utjämning i samhället?

Herr talman! Jag skall bara säga några få ord om detta betänkande, eftersom det är undertecknat av socialdemokraterna och mittenpartierna och det endast är de moderata som har reserverat sig. Det har ju herr Bergqvist redan varit inne på. Jag skall därför inte närmare diskutera det. Jag vill bara säga att i det ena motionsparet syftar man ju till att undanröja möjligheterna till skattemässiga inkomstöverföringar till barn eller andra. Det sker ju i avsikt att fullgöra avtal om familjerättsliga underhållsbidrag.

Vid K-försäkringar får man inte göra avdrag för premierna, bortsett från dem som ryms inom det s.k. försäkringsavdraget. I stället beskattas inte utfallande belopp.

Det är här missbruk förekommer. Det finns legala möjligheter att dirigera utbetalningen på sådant sätt att avsevärda skatteförmåner kan erhållas. Motionärerna har framhållit just detta, och flagranta fall som återfinnes i motionerna har redovisats i utskottets betänkande. Antingen slipper vederbörande skatt genom avdrag för kostnader som enligt de nuvarande reglerna inte är avdragsgilla eller också slipper vederbörande ifrån skatt på utfallande belopp. Förra året beslöt riksdagen att det vid P-försäkringar som är tecknade i utlandet inte får göras avdrag för premier. Det hålet täppte riksdagen då till. Jag skall kanske tillägga att när man inte får göra avdrag för premierna vid försäkringar som tecknas i utlandet beskattas inte heller utfallande belopp. I samband med att riksdagen fattade detta beslut hade finansministern uttalat, att även försäkringar som meddelas här i landet skulle bli föremål för ytterligare överväganden. Men det har inte skett och utskottet vill nu att någonting skall göras. Utskottet anser att de nuvarande reglerna för beskattning av frivilliga försäkringar bör bli föremål för omprövning. Samtliga ledamöter av utskottet förordar alltså detta utom de moderata. Vi vill ha översyn av såväl P som K försäkringar och föreslår därför en skrivelse till Kungl. Maj:t med hemställan om en dylik utredning. En motionär har yrkat att som P-försäkring också skall avses tjänstepensionsförsäkring, som enligt avtal upphör eller nedsätts fr.o.m. den månad då den försäkrade fyller 67 år och vars årsbelopp inte överstiger fem gånger basbeloppet när försäkringen tecknades. Vi menar att man vid P-försäkringar måste ha en klar gräns mellan P-försäkringar och försäkringar av annat slag, eftersom P-försäkringar intar en gynnad ställning i skattehänseende. Den skattskyldige kan exempelvis genom att ta en P-försäkring uppnå jämnare fördelning av sin beskattningsbara inkomst och därigenom mildra den progression som han annars skulle drabbas av. Utskottet avstyrker därför den motionen. Herr talman! Med det här korta anförandet ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det stora antal motioner som tar upp mellanölsfrågan i vårt land röjer den djupa oro man hyser inför utvecklingen på detta område. Bevillningsutskottets betänkande nr 50 visar, att också bevillningsutskottet är påtagligt oroat. Utskottets redovisning av kontrollstyrelsens enkäter 1968 och 1970 ger ytterligare uttryck för allvaret i situationen.

Påpekas bör också att alla motsvarande siffror i undersökningen 1968 låg 12—25 procentenheter lägre. Genomgående för svaren i år är inställningen att försämringen huvudsakligast berör ungdomen. Att skolstyrelsernas procenttal är så pass lågt som 42 kan delvis förklaras med att bedömningen av läget nu endast grundas på förhållandena under skoltid, eftersom fritiden numera inte faller under skolstyrelses uppsikt. Skolstyrelserna i Stockholm och Göteborg anför emellertid exempel där elever har kommit till skolan så påverkade att de har måst omhändertagas. Mellanölskonsumtion blir allt vanligare i allt lägre åldrar. Det är inte ovanligt att påträffa elever från årskurserna 8 och 9 som är mellanölsalkoholister. Och när man från skolorna får exempel på hur vissa elever beräknas vara beroende av mellanöl och — som jag hörde häromdagen — kan gå och ställa till åverkan på skollokalerna genom att slå ut rutor för 1 600 kronor, då undrar man vart vi är på väg. Den tabell som avslutar kontrollstyrelsens promemoria detta år talar ett lika tydligt som skrämmande språk om utvecklingen under perioden 1965—1970. Mellanölskonsumtionen visar där en markant stegring. Tidningsrubriker — reagerar vi längse för sådana? Om vi börjar studera dem vittnar de i alla fall tydligt om hur allvarlig situationen är. Låt mig anföra några exempel. I Expressen för den 29 maj 1970 återfinns rubriken »Härifrån såg hustrun hur ölberusade pojkar dödade hennes man». Och i Svenska Dagbladet för den 18 mars 1970 står: »Ökat alkoholmissbruk i grundskolan.> Det är utdrag ur skolöverläkare Sven-Ivar Rollofs rapport till skoldirektionen i Stockholm. Han påpekar där, att det är inne och naturligt bland 13—14-åringar att dricka mellanöl, och han framhåller att han anser att den faran är större än både narkotikaproblemet och sniffningen. Faran är allvarligare än många har insett, menar dr Rollof. Han framhåller att 14—15-åringarna grundlägger alkoholvanor, som de sedan inte kan lösgöra sig ifrån. Narkotikan, skriver dr Rollof, är stämplad som farlig, krimina liserande och dyr, men mellanölet är billigt och legaliserat, och eleverna tror inte att det är farligt. Antalet anmälda fall av alkoholmissbruk i Stockholms skolor fördubblades förra läsåret från 57 till 123, och de allra flesta fallen fanns på grundskolans högstadium. — Så långt skolöverläkare Rollof. Aftonbladet redogjorde i april detta år för en undersökning av 100 fall av rattonykterhet som utretts i Ludvika. En tredjedel av de 100 rattoch mopedfylleristerna som undersökts hade inte kommit ur 20-årsåldern. I nio fall av tio hade mellanölet spelat en viktig roll. Tidningens slutsats var att den sänkta åldern bland rattonyktra förare och ökningen av rattonykterheten sedan mellanölet blev populärt oroar. Som efterspel till valborgsmässofirandet i år rapporterar polisen i Sundsvall bl.a. två mellanölsberusade 9-åriga pojkar. Och den 17 oktober nu i höst stod det i pressen: Ölpåverkad 15-åring mördare för cigarrett. Exemplen kan tyvärr mångfaldigas — om våld, överfall, dödsmisshandel. Vi vet också hur allvarligt läget är när det gäller idrottens svans, som vällar samhället så många problem och där man talar om polisingripande och ökad polismakt men mycket sällan talar om mellanölet, som är orsaken. En påminnelse härvidlag fick vi i samband med intermezzot i Örebro. Är det underligt om tidningen Blå Bandet i sitt nummer av den 22 oktober i år frågar: Vad väntar Sträng på? Och är det underligt om stora skaror medborgare, även utan att vara enrollerade i den organiserade nykterhetsrörelsen, frågar sig vart vi är på väg? Jag vet väl, herr talman, att en replik i det här sammanhanget alltid blir att bakom detta missbruk finns djupare liggande sociala missförhållanden. Javisst, och det kräver ingripanden, åtgärder och insatser från samhället. Men kanske är det ibland helt enkelt fråga om tonårsblyghet och tonårsnyfikenhet. Man säger att det behövs upplysning, mindre reklam, kontroll av kundernas ålder i affärerna, men enligt min mening är detta inte nog. I motion II: 572 har jag föreslagit, att mellanölet i likhet med starkölet endast får försäljas enligt rusdrycksförsäljningsförordningen. Att handelns folk skall utöva den kontroll av inköparens ålder som man framhåller som en så viktig preventiv åtgärd lägger i längden en orimlig börda på exempelvis kassörskorna i snabbköpen.

Utskottet fortsätter: >»Enbart den utbyggnad av systembutikerna som skulle erfordras måste dra betydande kostnader om man betänker att den totala mellanölsvolymen är väsentligt större än bolagets nuvarande försäljningsvolym. Herr talman! Det är de nykterhetspolitiskt goda effekterna som enligt min absoluta övertygelse är det väsentliga, inte de ekonomiska konsekvenserna, som kanske för resten kan mildras genom uteblivna kostnader på skolväsendets, socialoch kriminalvårdens områden. Om jag ser en ovetande människa gå in på ett minerat område, hinner jag inte hänvisa till utredningar, upplysningskampanjer, information och all annan sorts social verksamhet; jag försöker att hejda henne! Herr talman!

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 50 behandlar en del motioner. Det berör åtskilliga frågor av nykterhetspolitisk art. Främst gäller detta det s.k. mellanölsproblemet. Det är nu fem år sedan mellanölet infördes; man ville, hette det då från förespråkarnas sida, få fram en måltidsoch sällskapsdryck av annan kvalitet än tidigare förekommande ölsorter. Jag tror att det är riktigt som utskottet konstaterar att mellanölet under dessa år tillvunnit sig en viss popularitet. Men de negativa konsekvenserna, som redan för fem år sedan förutsades bl.a. av nykterhetsrörelsen, har inte uteblivit. Mellanölets förespråkare menade att det nya ölets tillkomst skulle minska konsumtionen av starksprit och starköl. Så har uppenbarligen inte blivit fallet. Den samlade alkoholkonsumtionen, räknad i liter 100-procentig alkohol per invånare över 15 år, har i varje fall stigit år från år. Den övervägande ökningen av konsumtionen har skett på mellanölets konto. Är då mellanölet en så ofarlig dryck som man från vissa håll velat påstå? Verkligheten bevisar något helt annat. Utskottet konstaterar så riktigt att skadeverkningarna främst visat sig på två områden: dels den stora mellanölkonsumtionen bland ungdom — och då i allt lägre åldrar —, dels ölkonsumtionens ogynnsamma effekt på trafiksäkerheten. I vad gäller trafiksäkerheten har trafikonykterhetsbrotten ökat med nära 50 procent under det senaste decenniet, vilket också framhålles i den partimotion som lagts fram av folkpartiet. Det är ju så, att på tre flaskor mellanöl, eller två burkar, kan en fullvuxen karl på 70 kg komma upp till 0,5 promille alkohol. Då kan han också fällas för rattonykterhet, om han kör bil. Ungdomar som väger mindre kan givetvis nå samma promillevärde redan efter en mindre mängd mellanöl. Brottskatalogen har tillförts ett nytt brott, nämligen mellanölsfylleri. Detta har i en starkt ökande omfattning uppträtt bland ungdomen. Fylleriet har fått sin tyngdpunkt just i åldrarna under 20 år. På ungdomsoch fritidsgårdar har man verkliga mellanölsproblem. En undersökning i våras av pedagogiska institutionen i Stockholm visade att 95 procent av gårdsföreståndarna har problem med mellanölet på sina gårdar. Relativt många ungdomar, som man kommer i kontakt med i gårdsverksamheten, har bekymmer med alkoholen och missbrukar mellanöl; det gäller naturligtvis inte alla men en mycket stor procentandel. Två viktiga faktorer kan nämnas i detta sammanhang. Den ena är mellanölets lättillgänglighet, den andra är alkoholreklamen i allmänhet och mellanölsreklamen i synnerhet. Själv har jag vissa sympatier för den motion som fru Åsbrink nyss talade för och som går ut på att mellanölet endast skulle få säljas på systembolagen. Jag vet emellertid att just de hinder har anförts som utskottet redovisar, dvs. de ekonomiska konsekvenserna såsom utbyggnad av systembolagslokalerna etc. Jag är dock helt enig med henne därom att de nykterhetspolitiska synpunkterna bör komma i förgrunden. Jag är också ense med utskottet, när det uttalar att denna och andra frågor bör övervägas av alkoholpolitiska utredningen. träffats dels om tillämpning av 18-årsgräns för inköp, dels om vissa begränsningar i ölreklamen bör tillsammans med andra åtgärder i viss mån kunna bringa ned konsumtionen, speciellt hos de kategorier som nyss nämnts. Informationsverksamheten måste också ökas. Skolöverstyrelsen har tydligt sagt ifrån, att den gärna vill vara med om sådan information. Denna bör gälla alkoholen i allmänhet — inte minst mellanöl — men också narkotika, vilka ofta ingår som en integrerande del i skadeverkningarna. I folkpartiets partimotion I:99 och II: 111 framföres åtskilliga förslag till utvidgade uppdrag för den alkoholpolitiska utredningen, som bör påskynda sin verksamhet. Då emellertid ett enhälligt utskott framlagt förslag och gjort uttalanden som nära ansluter till nämnda motion liksom till flera andra motioner, skall jag inte framställa något annat yrkande än om bifall till bevillningsutskottets hemställan. Med den skrivning som har gjorts tror jag att vi kan räkna med att utredningen tar upp dessa spörsmål.

Herr talman! Många motioner har väckts beträffande försäljningen av mellanöl. Det visar, som fru Åsbrink sade, den oro som många känner inför de tilltagande alkoholproblemen och det påträngande behovet av åtgärder. Man har ibland en känsla av att alkoholproblemet hotar att komma i skymundan för narkotikaproblemet. Ändå är alkoholproblemet det svåraste problem vi har i dag — ett problem som vi för närvarande inte ser någon lösning på. Vi måste intensifiera våra ansträngningar att finna lösningar, och åt hela alkoholfrågan måste ges prioritet. Utskottet framhåller att det finns skäl för att just mellanölsfrågan och med denna sammanhängande problem behandlas med förtur, och det påpekandet vill jag understryka. Jag skall inte fördjupa mig i alkoholproblematiken — jag delar fru Åsbrinks nyss framförda oro. Det är känt att de stora problemen beträffande mellanölet gäller den höga konsumtionerr bland ungdomen och därmed följande trafiksäkerhetsproblem. Vad som sker på lång sikt vet vi ytterst litet om, men de alkoholvanor som nu grundläggs bland ungdomen kommer sannolikt att accelerera alkoholproblemen framöver. Jag har noterat utskottets oro inför utvecklingen men har samma uppfattning som fru Åsbrink om utskottets kommentar till yrkandet att mellanöl endast skall få säljas i systembutiker. Utskottet skriver att ett dylikt förfarande skulle få nykterhetspolitiskt goda effekter men avvisar förslaget av ekonomiska och administrativa skäl. Det är ett cyniskt resonemang. Skulle vi verkligen inte ha råd att föra en bättre nykterhetspolitik? Däremot skulle jag haft förståelse för ett uttalande av den innebörden att problemen hänger samman med den alkoholpolitiska målsättningen över huvud taget och att vi måste ha ett samlat grepp på problematiken, dvs. vi måste vänta och se vad den alkoholpolitiska utredningen kan komma fram till. Jag tror som utskottet att det kan finnas skäl att överväga också frågan om mellanölet skall bibehållas eller om alkoholgränsen skall sänkas. I en motion har jag yrkat på en lagfäst åldersgräns på 18 år för inköp av mellanöl. För utskänkning finns åldersgränsen 16 år, men vid utminutering finns ingen dylik gräns. I våra tre nordiska grannländer finns en lagstadgad åldersgräns vid utminutering. Att behov och önskemål föreligger om en 18-årsgräns är helt klarlagt genom den frivilliga överenskommelse som har träffats om en åldersgräns på 18 år och som tillämpas sedan den 1 april i år. Utskottet anför att mitt motionsyrkande om lagfäst åldersgräns i huvudsak är tillgodosett genom den frivilliga överenskommelsen. Det tycker inte jag! Det är en väsentlig skillnad mellan en lagfäst åldersgräns och en frivillig överenskommelse. Man kan inte begära att vissa grupper — i detta fall handelns folk — skall tjänstgöra som övervakare och socialarbetare, i synnerhet som de inte har någon lagstiftning att hänvisa till. Jag är emellertid beredd att acceptera den frivilliga överenskommelsen om 18-årsgränsen som en nödlösning. Jag tror nämligen att också denna fråga måste lösas utifrån en samlad syn på alkoholpolitiken och dess målsättning. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag finner det liksom utskottet angeläget att begära att alkoholpolitiska utredningen, med hänsyn till mellanölsfrågans oroande utveckling och vikten av en snar lösning, behandlar denna fråga med förtur.

Herr talman! Som motionär vill jag göra några korta kommentarer till utskottets skrivning i detta ärende. Fru Åsbrink har redan betonat att al la de motioner som behandlas i detta betänkande har ett gemensamt: motionärerna hyser en stark oro för utvecklingen på det nykterhetspolitiska området. Det har rått enighet hos samtliga talare — och det gör det också hos samtliga motionärer — om att mellanölet är den främst bidragande orsaken till försämringen på det nykterhetspolitiska området. Det har redan sagts så mycket i mellanölsfrågan, och det vore oklokt av mig att upprepa det. Jag skall i stället peka på ett par positiva punkter i utskottets skrivning, vilka jag tycker är mycket väsentliga. Utskottet framhåller behovet av information, inte minst i skolorna och till ungdomen i övrigt. Detta är mycket värdefullt. Vi måste vara överens om att satsa mer på informationen i alkoholfrågan. Denna information bör även innehålla upplysning om de alkoholfria alternativen. Vidare tycker jag att det är positivt att utskottet pekar på behovet av skärpt uppmärksamhet när det gäller inrättandet av s.k. pubar. Dessa växer upp som svampar ur jorden. De grundar ekonomiskt sin verksamhet på utskänkning av just mellanöl. I motionerna I: 770 och II: 904 har vi tagit upp denna fråga som mycket väsentlig. Vi har fört fram tanken att man i vissa län skulle kunna anordna en försöksverksamhet i restriktiv riktning. I Göteborgs och Bohus län och i mitt hemlän, Värmlands län, hade man för ett par år sedan försöksverksamhet med starkölsförsäljning i speceributikerna. Denna slog mycket illa ut. Jag skulle vilja stryka under vår tanke på en försöksverksamhet i restriktiv riktning. Denna bör innefatta frågan om mellanölsförsäljningen och tillståndsgivningen till pubar. Man kan även införa en be .gränsning av öloch spritreklamen och kraftigare satsa på upplysning och reklam för alkoholfria drycker. Jag vill särskilt understryka dessa tankegångar, «eftersom alkoholpolitiska utredningens värderade ordförande Sigurd Lindholm nu är närvarande i kammaren. I mitt hemlän har Nykterhetsvännernas länsförbund gjort ett försök. Man har på näringsställen i länet gjort intervjuer beträffande den service dessa har i fråga om alkoholfria alternativ. Ungdomar har besökt 14 näringsställen. Av dessa är det inte mindre än 12 som vägrar att servera alkoholfria drycker glasvis. På 10 av de 14 säger man att man inte har några möjligheter att servera på annat sätt än genom att lämna en helflaska, trots de bestämmelser som finns. På ett par ställen har man inte haft något alkoholfritt alternativ, trots att man har vinrättigheter. Jag nämner detta som ett exempel på den dåliga servicen när det gäller alternativet alkoholfritt. Jag tror inte att Värmland är något särfall. Tyvärr är det nog likadant i landet i stort. Jag skall inte ställa något yrkande. Flera talare har understrukit utskottets positiva inställning. Jag vill för min del särskilt framhålla angelägenheten av att mellanölsfrågan behandlas med förtur. Jag vill upprepa den rekommendation vi har lämnat i våra motioner, nämligen att i vissa områden eller län införa en försöksverksamhet i restriktiv riktning som möjliggör ett samlat grepp på dessa problem.

Herr talman! Jag skulle egentligen inte behövt ta till orda utan kunde ha nöjt mig med att instämma med de föregående talarna. Jag har emellertid tillsammans med några kamrater väckt en motion i denna kammare — den är väckt också i medkammaren — i vilken vi yrkar att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte uttala sig för åtgärder för att förhindra missbruk av öl bland ungdom, framför allt inom skolorna. Vidare anhåller vi om åtgärder för en intensifierad upplysning angående effekterna av ölkonsumtionen, särskilt då i samband med framförande av motorfordon. Utskottets skrivning är positiv.

När vi nu har utredningens ordförande här i kammaren skulle det därför vara av intresse om han kunde undanröja den bristen i betänkandet. Sedan vi väckte motionen i januari har de krav vi ställde i punkt 1 i motionen delvis blivit tillgodosedda, då man i skolorna på schemat tagit upp information om alkohol och öl. Men vi anser inte att detta är tillräckligt. Man måste naturligtvis ta till ett ganska brett register av åtgärder för att nå alla samhällsgrupper med denna information. Inte minst bör denna gälla det nu så aktuella trafikområdet. Vid de trafikolyckor där ungdomar är inblandade har i 9 fall av 10 — som en talare nyss nämnde — mellanöl eller något annat slag av öl varit med i bilden. I en situation där man försöker göra allt för att komma till rätta med det ökade antalet trafikolyckor tycker jag man måste vara beredd att vidta åtgärder också på detta område. Det är rätt anmärkningsvärt att lagstiftarna har stått så handfallna.

Mellanöl har nämligen blivit en tillvänjningsdryck, som leder till starkare alkoholdrycker men tyvärr också till narkotika. Det är allvarliga konsekvenser av ett beslut som riksdagen har fattat, och därför måste det vara angeläget för riksdagen att så fort som möjligt söka rätta till missförhållandena genom en lagstiftning som innebär att vi kan stoppa en fortsatt ökning av alkoholmissbruket i form av förtäring av mellanöl.

Herr talman! Detta betänkande är, såsom de ärade ledamöterna ser, enhälligt. I bevillningsutskottet har det ändå suttit med ledamöter som är starkt engagerade i nykterhetsrörelsen. Jag vill understryka att frågan har behandlats mycket seriöst i utskottet. Jag skall inte ta upp någon debatt här, eftersom jag tycker det är onödigt att redogöra för vad utskottet har uttalat, men jag vill ändå peka på en sak som utskottet har framhållit, trots att det inte funnits några motioner på den punkten — det gäller pubarna. Vi säger om dem: »Särskilt tillkomsten av en mängd s.k. pubar, som uteslutande utskänker mellanöl, motiverar att utskänkningsfrågorna också blir föremål för särskild uppmärksamhet.» Jag nämner detta bara för att understryka att utskottet har behandlat ärendet mycket allvarligt och sökt åstadkomma enighet om sitt beslut. Vi hoppas att alkoholpolitiska kommittén skall beak ta vad vi här har sagt.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

Herr talman! Till detta utskottsbetänkande har fogats två reservationer. Den första reservationen är en gammal bekant. Den gäller att folk som måste flytta från en ort till en annan och säljer ett egethem för att kunna förvärva en liknande bostad på den ort dit de flyttar skall kunna få uppskov med realisationsvinstbeskattningen för den villa de har sålt. Detta är en fråga som kanske inte berör särskilt många människor, men den berör dock en stor del av gruppen egnahemsägare. Vi har en arbetsmarknad där det jämt och ständigt händer saker och ting. Det före kommer ofta företagsnedläggningar, och arbetskraften blir alltmer rörlig. Det kommer alltså att uppstå sådana situationer för allt fler människor allteftersom tiden lider. Det är inte fråga om att medge någon möjlighet att undgå beskattning, utan det är fråga om att inte orättmätigt beskatta en inkomst som aldrig har uppkommit. Om en person, som innehar ett egethem får en tjänst på annan ort, säljer sin villa och förvärvar en exakt likadan bostad på den ort dit familjen flyttar och då betalar med de pengar han fått för den sålda bostaden, råkar han ut för beskattning. Han har inte gjort någon som helst vinst och inte fått någon som helst inkomst, men skattelagstiftningen innebär att folk som tvingas flytta för att kanske skaffa sig ett bättre avlönat arbete helt enkelt måste betala skatt för det. Vad vi för fram är alltså ett rättvisekrav. Vi reservanter begär inte regler som på något sätt skall möjliggöra skatteflykt, utan vi vill att prövningsnämnderna skall företa en särskild prövning innan man medger, icke skattebefrielse, men uppskov under en viss tid tills vederbörande hunnit skaffa sig en ny fastighet. Herr talman! Det här ärendet har som sagt förekommit tidigare i kammaren, och utskottets majoritet har då visat samma inställning som nu genom att avstyrka motionerna. Det är väl nu tredje eller fjärde gången vi kommer tillbaka med ärendet, som fortfarande är lika angeläget. Orättvisan blir nämligen inte mindre genom att bevillningsutskottets majoritet avstyrker denna, såsom vi tycker, riktiga och rättvisa motion. Det finns ytterligare en reservation till betänkandet. Majoriteten och reservanterna har i det fallet inte några skilda uppfattningar i sakfrågan, men det har konstaterats genom ett utslag i ett ärende att skattelagstiftningen inte har fått den verkan som avsetts. Utskottet hoppas att Kungl. Maj:t skall uppmärk samma detta. Vi reservanter begär däremot en skrivelse med en direkt beställning. Har man konstaterat att tolkningen av lagen inte är sådan som lagstiftarna har tänkt sig, tycker vi att man kan kosta på sig att direkt begära en ändring, så att tillämpningen kommer att stå i överensstämmelse med vad vi har beslutat här i riksdagen. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman!

Anledningen till dessa motioner är framför allt att oklarhet uppstått hur bestämmelserna skall tolkas i den händelse en fastighetsägare inköper ersättningsfastigheten, innan tvångsförsäljningen är helt avslutad. Sedan motionen väcktes har regeringsrätten i ett ärende angående förhandsbesked förklarat, att den berörda bestämmelsen i uppskovsförordningen inte medger, att fastighet som anskaffats innan skattepliktig realisationsvinst enligt 35 § 2 mom. tredje stycket i kommunalskattelagen uppkommit, betraktas som ersättningsfastighet enligt förordningen. Denna tolkning innebär svåra ekonomiska konsekvenser för berörda personer som tolkat förordningen så, att sambandet mellan tvångsförsäljning och ersättningsköp var det avgörande och inte den exakta tidpunkten. Jag känner till exempel bl.a. från Sturup, där flygplatsen nu skall byggas, på att mark ägare av myndigheter direkt uppmanats att försöka anskaffa ersättningsfastigheter så snart som möjligt. Beslutet om flygplatsen var definitivt, tvångsförsäljningen likaså och i denna situation var det självklart, att många också så snart som möjligt ville försöka skaffa sig en s.k. ersättningsfastighet. Utan tvekan underlättades därigenom möjligheterna för myndigheten att träffa en uppgörelse med markägarna i de fall, då dessa hade träffat avtal om inköp av ersättningsfastigheter. Denna förordning om uppskov i vissa fall av realisationsvinstbeskattning infördes 1968.

Man får såväl i utskottsutlåtandet som i propositionen ett bestämt intryck av att avgörande för rätten att utnyttja uppskovsregeln är sambandet mellan tvångsförsäljningen och ersättningsköpet och inte klockslag eller tidpunkt.

Men med denna motivering hade man förväntat, att utskottsmajoriteten liksom motionärerna skulle vara angelägen om att snarast få en översyn till stånd. Men här vill nu utskottsmajoriteten inte vara med på att man i skrivelse till Kungl. Maj:t begär den översyn som man tidigare i motiveringen har ansett vara berättigad. Men detta ställningstagande från utskottsmajoritetens sida innebär, att en översyn fördröjs ytterligare. Man förutsätter att en utredning, som ännu inte är utsedd, skall lägga fram förslag. Detta måste givetvis innebär en ytterligare förskjutning i tiden, innan ett avgörande kan ske. Utskottsmajoriteten säger ju att man förutsätter, att en av departementschefen aviserad utredning angående <realisationsvinstbeskattning snarast skall lägga fram förslag i den riktning som utskottet enhälligt har uttalat sig för.

Till utskottsbetänkandet har också fogats en reservation av herr Tistad m.fl. i vilken yrkandet om skrivelse tillstyrks, och jag kan inte finna annat än att det måste vara hela riksdagens önskan att en översyn sker snarast, så att förordningen kan tolkas som avsik Herr talman! Jag ber därför att få yrka bifall till den vid detta utlåtande fogade reservationen 2 av herr Tistad m;. fl;